Fru talman! Lotta Olsson har frågat mig om jag gör en annan bedömning nu än i mitt frågesvar från den 19 november då jag ansåg att Kriminalvården erbjuder en trygg och säker miljö för såväl anställda som intagna. Lotta Olsson har också frågat mig om jag tillsammans med regeringen har diskuterat och analyserat vad det kan innebära för risker om anstaltspersonal inte räcker till på grund av sjukdomsfrånvaro och om detta föranleder arbetsmiljöproblem på våra anstalter. När pandemin blev ett faktum i Sverige fattade Kriminalvården skyndsamt flera beslut i syfte att begränsa smittspridningen i anstalt och häkte. Situationen togs snabbt på största allvar. Kriminalvården är en del av samhället. Vi har sedan snart ett år en pågående samhällsspridning av covid-19. Det har förekommit mindre utbrott vid Kriminalvårdens enheter. Nyligen var det ett mer omfattande utbrott vid Anstalten Kalmar. I skrivande stund har vi 19 smittade intagna vid Kriminalvårdens enheter. Det ska ställas i relation till att Kriminalvården varje dag hanterar drygt 7 000 intagna. Sedan pandemin startade har knappt 500 fall av smitta konstaterats. Det är min bedömning att Kriminalvården trots de förhållanden som råder, en pågående pandemi samtidigt som anstalter och häkten är närapå fullbelagda, hittills har lyckats hålla nere smittspridningen och upprätthålla verksamheten. Enligt den löpande information som jag får från Kriminalvården har myndigheten beredskap för att upprätthålla personalförsörjningen även vid större utbrott av smitta bland personal vid en anstalt eller ett häkte. Myndighetens hantering av situationen vid Anstalten Kalmar visade också på detta. Såväl regeringen som Kriminalvården tar situationen på största allvar. Vi har en tät dialog med Kriminalvården i frågan och följer utvecklingen noga när det gäller smittspridning, situationen för intagna och personal samt myndighetens beredskap för personalförsörjning.

Fru talman! Vi har en pågående pandemi, nu i våg två. Sverige har varit drabbat av den sedan i våras. Även om vi inte har haft någon lockdown, som vi ser i många andra av världens länder, har vi haft mer eller mindre tuffa restriktioner att följa för att minska smittspridningen. Våra sjukhus har tvingats omprioritera sina verksamheter och stryka också viktiga operationer för att ställa resurser till förfogande för de svårast sjuka covid-19-patienterna. Detta har krävt enorma insatser från många, med indragna semestrar, beordrade tjänstgöringsscheman och full skyddsutrustning under tolvtimmarspass. Som mest vårdades 550 patienter på våra intensivvårdsavdelningar i landet. Fru talman! Efter den första vågen av smitta i våras var antalet vårdade från slutet av juli nere på runt 50 personer i intensivvården. Men pandemiexperter varnade då för att en andra våg skulle kunna komma då det ännu inte fanns något vaccin. Den 19 november, då jag frågade justitieminister Morgan Johansson om faran för smitta på våra tunga anstalter, hade antalet covid-19-patienter på våra intensivvårdsavdelningar ökat till 183. Och man kunde befara en ytterligare ökning av antalet svårt sjuka. I höst har de tunga anstalterna inte haft besöksförbud, som de hade i våras. Därför ansåg jag att det var viktigt att lyfta fram frågan om smittspridning i en skriftlig fråga. Anstalterna hade då inte heller rapporterat in att det fanns någon smitta. Justitieministern såg då ingen fara utan ansåg att det fanns säkra rutiner och sjukvård för de intagna om smitta skulle uppstå. Fru talman! Nu har problemet uppstått. Sedan smittan utbröt har 500 fall av smitta inträffat bland 7 000 intagna. Våra anstalter har inte varit vad ministern benämnde en säker miljö. Lägg därtill att våra anstalter är fullbelagda och att det är ett hårt tryck för att klara personalbemanningen. Då är detta inte ett lyckat exempel på hantering. Det som jag också undrar över är varför man inte har infört besöksförbud, som man har gjort i andra riskmiljöer som våra äldreboenden. Besökare till våra tunga anstalter kommer från hela landet och kan både bära med sig smitta in och bära med sig den ut. Nej, kriminalvårdsanstalterna har inte varit säkra vad avser smittspridning.
Fru talman! Jag har precis motsatt bild. Med tanke på att vi har haft en samhällsspridning i ett år vill jag säga att när det gäller den smittspridning som har skett i kriminalvården hade jag faktiskt befarat att det skulle bli mycket värre. Jag var väldigt oroad i våras över att det skulle kunna bli en mycket kraftigare effekt i kriminalvården. Men jag menar att dessa farhågor inte har besannats. I mitt svar säger jag att vi för ett par veckor sedan hade 19 smittade, och jag tror att den aktuella siffran just nu är 38. Men då ska man komma ihåg att vi en vanlig dag har 7 000 intagna. Om vi då har 38 smittade tycker jag att det ska sättas i relation till detta, inte minst mot bakgrund hur det är överallt i samhället. Sedan förra året har vi, som sagt, haft ungefär 500 smittade men inga dödsfall i kriminalvården till följd av corona. Vi har haft ett fall av sjukhusvistelse till följd av corona. Ser man till personalen är sjukfrånvaron låg. Den ligger nu på 4,6 procent att jämföra med 5,9 procent normala år. Sjukfrånvaron bland personalen är alltså lägre nu än vad den är ett normalt år. Jag påstår alltså att detta faktiskt är ett tecken på att man med tanke på omständigheterna har hanterat situationen på ett bra sätt, också nu i fråga om det senaste fallet i Kalmar. Då ska man återigen tänka på att vi har hundra procents beläggning i både anstalter och häkten. Vi har att göra med en mycket smittsam sjukdom. Vi har, som jag sa, haft en samhällsspridning under nästan ett år. Ändå har vi hittills så pass få drabbade i kriminalvården. Jag tror att detta beror på att man agerade väldigt tidigt och att man redan den 12 mars stoppade alla besök och ställde in alla permissioner. Man kompenserade det med gratis telefonsamtal för de intagna, så att de till exempel skulle kunna ha kontakt med sina anhöriga. Sedan genomförde man, som på många andra ställen i samhället, lättnader under våren och sommaren. Nu tillåter man besök, men bakom plexiglas för att smittan inte ska spridas vidare på ett sätt som vore olyckligt. Dessutom erbjuds alla nyintagna som kommer till ett häkte eller till en anstalt testning vid ankomst. Om man inte vill bli testad och vägrar att bli testad kommer man att betraktas som smittad och också behandlas som smittad. Kriminalvården uppger att de har obegränsad kapacitet av snabbtester, så att de kan använda sig av det när det behövs. Sammantaget vill jag ändå säga att kriminalvården så här långt nog är en av de minst drabbade samhällssektorerna tack vare, påstår jag, ett rådigt och professionellt arbete av ledningen och av alla anställda. Men då ska man också veta att vi inte är igenom detta än. Det gäller därför att fortsätta hålla i detta ytterligare några månader. Vi följer naturligtvis mycket noga, på närmast daglig basis, hur utvecklingen ser ut i kriminalvården. Jag får regelbundna rapporter från kriminalvården om smittsituationen. Vi har också mycket kontakt med de fackliga organisationerna, inte minst Seko som organiserar de flesta av de anställda på anstalterna och häktena, för att också få denna bild. Detta tar vi alltså på stort allvar.
Fru talman! Jag har redan tidigare i kammaren lyft fram problemet med att våra anstalter är fulla och näst intill överfulla. Det ställer extra krav på personalen. Det blir trångt i alla utrymmen. Jag tycker inte att det är tillfredsställande med 500 smittade av 7 000 på ett ställe där personerna är inlåsta. Man har visserligen inte några dödsfall, men jag vet inte om Morgan Johansson vet vad det innebär om en person från Kumla hamnar på ett sjukhus och hur säkerheten ser ut då. Det går åt två personer som finns hos personen hela tiden för att vakta. Även om personen är sjuk vill den oftast ut om den är inlåst på livstid. Ett par personer på ett sjukhus skulle kunna försätta en anstalt i en helt annan situation, och det gäller även dem som ska vårda på en intensivvårdsavdelning. Det förvånar mig väldigt mycket att regeringen inte tänker utanför boxen. Man kör justitiefrågorna för sig och sjukvårdsfrågorna för sig - man tänker inte på hela samhället. De senaste veckorna har 2 500 personer sjukhusvårdats på grund av covid-19, och då anser jag att det kanske inte är besök på våra tunga anstalter som är det viktigaste. Vi har gamlingar som inte har fått träffa sin familj på ett helt år. Jag anser att man hade kunnat komma ned till noll om man hade varit riktigt strikt. Jag tycker att man utsätter både dem som jobbar på anstalterna och dem som jobbar i sjukvården för risk när man utsätter dem för stressiga situationer på det här sättet. Jag tycker också att det är konstigt att det inte verkar som att regeringen har planer för hur man ska hantera pandemin framöver. Jag frågade Tomas Eneroth om detta i går, och hans svar på frågan hur man lägger upp strategier i regeringen var att man har presskonferenser med Folkhälsomyndigheten varje dag. Det tycker jag är väldigt konstigt. Nu ser det ut så här i kriminalvården, och vi kanske kommer att belasta sjukvården med tunga sjukvårdsfall som dessutom behöver övervakning. Vad får det för samhällseffekter? Jag anser att en ledningsgrupp för ett helt land måste ha den här diskussionen. Det kan ju inte vara så att Morgan Johansson själv ska ansvara för hela riskhanteringen - hur det kommer att slå om ett sjukhus får in några svårt sjuka personer från våra tunga anstalter ligger ju faktiskt utanför Morgan Johansson kompetensområde. Det är inte som när en vanlig person kommer dit. Dessutom tycker jag att man ska vara rädd om personalen på våra tunga anstalter. Vi vet att arbetsmiljön där inte är som var som helst, utan man är väldigt ansatt psykiskt. Vi ska dessutom betänka att man kan bli smittad och dra med sig smitta hem till sin familj, vilket är ytterligare en stressfaktor. Jag tycker inte att hanteringen har varit så lyckad som Morgan Johansson vill låta påskina.
Fru talman! Vi har inte 500 smittade i kriminalvården i dag, utan vi har 38 smittade i kriminalvården i dag. Det har varit 500 smittade under hela perioden; det är viktigt att säga. Just nu har vi som sagt 38 smittade av 7 000 intagna. Vi har inga dödsfall. Vi har en enda sjukhusvistelse under hela denna period. När det gäller personalen är sjukfrånvaron lägre än vanligt. Detta tycker jag ska sättas i relation till den bild som Lotta Olsson försöker att måla upp av att vi har fått in smitta på anstalterna som har påverkat dem på ett mycket påtagligt sätt. Vi har några utbrott, senast i Kalmar. Vi hade också ett utbrott i Halmstad för några månader sedan. Min bedömning är ändå att man har bra rutiner för att ingripa mot detta och kunna begränsa problemet. Jag ska också säga att det inte är jag som sitter och gör bedömningar av hur kriminalvården ska göra eller inte i förhållande till smittskyddet. Kriminalvården står i ständig kontakt med smittskyddsläkare och följer smittskyddsläkarnas råd om hur man ska hantera olika situationer. Jag vill påstå att situationen hade kunnat vara betydligt värre om man inte hade ingripit ganska tidigt - redan i mitten av mars - med restriktioner. Jag tycker att man snarare ska rikta ett tack till både ledning och anställda för ett bra jobb i den här situationen. Hittills är min uppfattning att de har klarat detta på ett bra sätt. När det gäller besökssituationen sker besök som sagt bakom plexiglas. Det är också så att personalen har tillgång till den skyddsutrustning man behöver ha tillgång till för att minska smittan i besökssituationer. Avrundningsvis kanske jag ska påminna om varför vi har hög beläggning just nu. Vi har 1 000 fler frihetsberövade i dag jämfört med för två år sedan. Det beror på att vi har gjort stora satsningar på polisen, att vi har ökat häktningsmöjligheterna och att vi har hårdare straff nu än vad vi hade tidigare. Därför sitter fler på anstalter och i häkten. Detta är en del av att brottsbekämpningen kommit igång på ett bra sätt - på ett mycket bättre sätt än tidigare. En slutsats är att vi måste bygga i kapp, vilket vi nu gör, för att kunna bygga bort flaskhalsarna och kapacitetsbristerna. Vi får bland annat använda oss mycket av dubbelbeläggning just nu, och det är naturligtvis olyckligt. Nu är kriminalvården mitt uppe i en expansionsfas, och man planerar för nya häkten och anstalter på ett stort antal orter i landet. Vi ska ha 2 000 fler platser till 2027, bara för att nämna något. När vi ökar kapaciteten totalt sett förebygger vi också eventuella sådana här situationer framöver. Nu ser vi till att det blir mer luft och mer kapacitet i systemet och att det blir lättare att hantera. Återigen: Med det resultat vi har så här långt - ett mycket begränsat antal smittade, inga dödsfall och en enda sjukhusvistelse - vill jag nog påstå att kriminalvården har klarat detta på ett bättre sätt än vad många kanske hade befarat. Man har gjort det till följd av ett professionellt agerande från både ledning och anställda. Vi är, återigen, inte igenom detta. Vi kommer att ha ytterligare ett antal månader framför oss då detta kommer att vara ett hot som hänger över oss medan vaccinationsprogrammet rullar in. Kriminalvården innefattas förstås också av vaccinationsprogrammet, enligt de prioriteringslistor som finns. Vi kommer att kunna komma igenom det här om några månader, men vi ska inte utmåla kriminalvården som en sektor som har drabbats extremt hårt av detta. Det är snarare tvärtom - jag skulle vilja påstå att detta har hanterats på ett sådant sätt att man har lyckats begränsa smittspridningen i kriminalvården.
Fru talman! Jag skulle vilja säga att man borde ha kunnat hålla smittspridningen på noll. Personerna är ju faktiskt inlåsta i ett fängelse, så man har full möjlighet att hålla en miljö som gör att personer inte utsätts för smitta. Morgan Johansson är nöjd med att det inte är så många just nu. Jag vet inte hur stor omsättningen är på våra tunga klass 1-anstalter. Man sitter ju ofta rätt länge där. Om det är samma population som har suttit där hela året och 500 personer har varit smittade är det en rätt hög siffra; det är egentligen samma som samhällssmittan. Om väldigt många intagna däremot har bytts ut under det här året är det någonting annat. Jag undrar också vad det är som gör att kriminalvården inte behöver ha besöksförbud, som våra äldreboenden måste ha. Det talas om plexiglas, men människor ska ut och in. Dessutom kommer besökarna oftast inte från närområdet, vilket är fallet när människor besöker föräldrar som kanske bor i närort, utan de reser i stället över hela landet. Den som sitter på en tung anstalt vill självklart hemskt gärna ha besök. Att hindra det här utan att man får order från högsta ledning om att man måste ha dessa restriktioner tror jag är väldigt svårt. Där tycker jag att Morgan Johansson skjuter ned problemet på personalen. Jag vill inte påstå något annat än att man har gjort ett fantastiskt jobb utifrån de möjligheter man haft. Det är just därför - för att värna arbetsmiljön och möjligheterna att göra ett riktigt bra jobb - som jag tar upp detta till debatt. Det handlar dessutom om hur vi ska kunna värna vår sjukvård så att den inte ska belastas med att det dygnet runt sitter två personer och vaktar någon som kommer från en tung anstalt, för det är en extra belastning.
Fru talman! Vi har alltså haft en sådan sjukhusvistelse under det här året. Vi har inte haft någon som har avlidit. När det gäller de 500 personer som har varit smittade talar jag inte bara om de tunga anstalterna utan om hela kriminalvården och om alla säkerhetsklasser - både ettan, tvåan och trean. Detta gäller alltså alla de 7 000 platserna, och naturligtvis också häktena. Sedan är det kanske inte så konstigt att man har hårdare regler för äldreboenden. Där sitter människor som är äldre och därmed också mycket mer sköra förstås, och riskerna för deras hälsa är naturligtvis mycket större än för de intagnas hälsa. Då tycker jag inte att det är konstigt att man har olika regler, eftersom det rör sig om två helt olika saker. Går det att få ned smittspridningen till noll? Nej, det tror jag är helt omöjligt. Visserligen är de som sitter i fängelse inlåsta, ja. Men anställda kommer ju och går hela tiden, och det är klart att de befinner sig ute i samhället och riskerar att få med sig smitta därifrån in till anstalterna och häktena. Det är nog väldigt svårt att få ned smittspridningen till noll med tanke på detta. Vi kommer förstås att fortsätta följa råden från smittskyddsläkarna. Kriminalvården står i ständig kontakt med dem som är experter på det här området för att veta exakt var man ska lägga de här balanserna. Jag vill nog ändå fortsätta peka på att med tanke på att vi har haft en allmän samhällsspridning i nästan ett år har kriminalvården hittills klarat situationen förvånansvärt bra, och man har gjort det mot bakgrund av att man agerade väldigt tidigt med kraftfulla åtgärder.